Herr talman! Cecilie Tenfjord-Toftby har med anledning av förslaget om höjd koldioxidskatt för viss värmeproduktion frågat mig om jag kan garantera att skattehöjningen inte kommer att drabba konsumenterna i slutändan. Detta mot bakgrund av att jag har sagt att syftet med skattehöjningen är att bolagen ska ställa om och använda mer miljövänliga alternativ och att slutkundernas räkningar då inte påverkas. Syftet med den föreslagna höjningen av koldioxidskatten är att öka styrningen mot minskade utsläpp av fossil koldioxid i värmesektorn och därmed lägga grunden för och påskynda omställningen till ett samhälle med nettonollutsläpp till 2045. Som beskrivs i den promemoria som remitterats från Finansdepartementet bedöms inte hushållen direkt beröras av den höjda koldioxidskatten. Indirekt kan höjda skattekostnader för värmeföretagen påverka de hushåll vars uppvärmning av bostäder och varmvatten sker med fjärrvärme från kraftvärme och värmeverk. Ju högre måluppfyllelsen blir, desto mindre är risken att hushållens räkningar påverkas av koldioxidskatten. När omställningen bort från fossila bränslen har skett kommer värmeföretagens kostnader inte att belastas av koldioxidskatt. Då kommer heller inte koldioxidskatten att påverka hushållens värmeräkningar.
Herr talman! Regeringen har gett besked om att man vill höja skatten på användningen av fossila bränslen i värmeproduktion. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att själva syftet är att få bolagen att ställa om och använda mer miljövänliga alternativ och att räkningen då inte påverkas. Att företagens ökade kostnader måste hämtas någonstans ifrån verkar finansministern ha missat att tala om, för det är faktiskt konsumenterna som kommer att få stå för notan i slutändan. Min fråga till finansminister Magdalena Andersson var om finansministern kan garantera att skattehöjningen inte kommer att drabba konsumenterna i slutändan med tanke på finansministerns tidigare uttalanden. Finansministerns svar var om något tvetydigt. Finansminister Magdalena Anderson svarade nämligen att hushållen inte bedöms beröras direkt av den höjda koldioxidskatten. "Indirekt kan höjda skattekostnader för värmeföretagen påverka de hushåll vars uppvärmning av bostäder och varmvatten sker med fjärrvärme från kraftvärme och värmeverk." Herr talman! Jag undrar hur Magdalena Andersson tänker om sitt eget svar. Tror finansministern att hushållen på allvar gör skillnad på en direkt eller indirekt effekt av en skattehöjning? Det är väl trots allt siffran längst ned på värmeräkningen som gäller? Därför, herr talman, ger jag nu finansminister Magdalena Andersson en möjlighet till att svara. Kommer fjärrvärmekundernas räkningar att påverkas av regeringens förslag om höjda skatter eller inte? För tydlighetens skull lägger jag till: Kommer de i så fall att påverkas direkt eller indirekt?
Herr talman! Syftet med skatten är naturligtvis inte att hushållen ska påverkas, utan syftet med skatten är att värmeföretagen ska ställa om och använda miljövänliga bränslen i stället. Det är liksom det som är poängen med miljöstyrande skatter. Men under dagens interpellationsdebatter har vi noterat att Moderaterna är emot mycket av den ökade miljöstyrning som regeringen står för. Vi vet också att man vill genomföra mycket kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten som regeringen har expanderat de senaste åren. Man har i praktiken ingen samlad miljöpolitik i dagsläget. Hur en skatt påverkar i nästa led beror på skatteincidensen. Det beror på hur skatten slår igenom i prismekanismen. Det beror bland annat på vilka marginaler företagen har för tillfället och i vilken utsträckning man tar en ökad skatt på ett ökat pris eller om man tar den på en minskad marginal. Det är det som kallas skatteincidens. Det är upp till företagen att bedöma vad som är möjligt. Det handlar också om på vilket sätt man bedömer att prissättningen sker i den här branschen, om man har marginalkostnadsprissättning eller en annan form av prissättning. Många bedömer att det inte är marginalkostnadsprissättning i branschen. Om det stämmer slår skatteförändringen inte nödvändigtvis över på hushållens räkningar.
Herr talman! Jag tror att vi har fått klarlagt att Magdalena Andersson erkänner att det i alla fall indirekt skulle få effekt på hushållens ekonomi när regeringen nu höjer skatten för fjärrvärmebolagen. Finansminister Magdalena Andersson säger att det tjänar ett högre syfte. Det ska nämligen tvinga de smutsiga fjärrvärmebolagen att ställa om. Jag håller med om principen polluter pays. Att förorenaren betalar ska gälla. Men bristerna i det argumentet den här gången är att majoriteten av de bolag som kommer att drabbas av skattehöjningen redan har fattat stora investeringsbeslut för att ställa om sin verksamhet för att kunna använda mer miljövänliga bränslen. Dessa investeringar tar tid att genomföra. Regeringens skattehöjning kommer knappast att påverka den tidsplanen. Skattehöjningen kommer däremot att bli negativ för bolagen. Den kommer att påverka företagens - det är ofta kommunalägda företag - ekonomi negativt. Vad ska bolagen göra för att finansiera både de stora investeringar som krävs för att ställa om och en höjd skattebörda? Jo, de får höja sina inkomster. Då finns det bara en möjlighet för dessa bolag. Det är att höja taxorna. De hushåll som kommer att drabbas av höjda taxor är anslutna till fjärrvärmenätet och saknar möjlighet att välja ett annat alternativ. De kommer därför att drabbas av Magdalena Anderssons och den rödgröna regeringens skattehöjning. Om regeringens mål är att få fjärrvärmebolagen att gå mot att använda mer miljövänliga bränslen, varför höjer man då skatten för de bolag som redan har fattat beslut om att göra de investeringar som regeringen just nu efterfrågar? Inser inte Magdalena Andersson och den rödgröna regeringen att man genom den här skatten straffar dem som vill och är på väg att göra rätt?
Herr talman! Sedan koldioxidskatten infördes har svensk fjärrvärme haft en fantastisk utveckling, från att på 80-talet ha 90 procent fossila bränslen till knappt 6 procent 2014. Det är en utveckling som Moderaterna i praktiken har varit emot i varje steg. Var ni entusiastiska när vi införde koldioxidskatten, Cecilie Tenfjord-Toftby? Har ni varit entusiastiska när vi har höjt koldioxidskatterna? Nej, de moderater jag känner är skeptiska till alla miljöstyrningar som regeringen har föreslagit. Ni vill också minska koldioxidskatten i förhållande till regeringen. Jag är intresserad av att höra hur Cecilie Tenfjord-Toftby tänker sig att omställningen skulle ha skett med Moderaternas ständiga avståndstagande från koldioxidskatt och ökad miljöstyrning. Syftet är naturligtvis att kunna ta de sista procenten, så att vi kan ha ännu renare fjärrvärme och göra det tydligt lönsamt för företagen att ställa om. Cecilie Tenfjord-Toftby tycks vara säker på att detta kommer att påverka konsumentledet. Jag vill gärna veta på vilken grund hon påstår att fjärrvärmebolagen verkligen använder marginalkostnadsprissättning. Det är ju en förutsättning för att så skulle bli fallet.
Herr talman! Magdalena Andersson är ekonom. Hon vet att när man får ökade kostnader måste man också öka sina inkomster. För dessa bolag finns det bara en möjlighet att göra det. Och det är att höja taxorna. Jag håller med om Magdalena Anderssons beskrivning av fjärrvärmebolagens utveckling i Sverige. Under alliansregeringens tid hände det mycket. Vi värnade om våra fjärrvärmebolag. Och i arbetet i Energikommissionen var alla måna om att värna om fjärrvärmebolagens framtid. Regeringens ambition är att styra mot mer miljövänliga bränslen, säger Magdalena Andersson. Ambitionen är bra, men jag måste återigen ställa frågan: Varför gå in med negativa styrmedel, vilket en skatt är, när utvecklingen redan går åt rätt håll? Majoriteten av de bolag som kommer att drabbas har redan fattat de nödvändiga investeringsbesluten. Vilka prognoser har regeringen gjort för omställningstakten? Kommer det att gå snabbare för dem som redan har fattat de här besluten, som har tagit investeringsbesluten för att skynda på för att inte behöva höja taxorna? Eller kommer det att ta den tid som det faktiskt tar att projektera och söka miljötillstånd? Nu har också miljöministern kommit in i kammaren. Båda ministrarna är mycket väl medvetna om att det tar tid att få miljötillstånd och att det tar tid att göra en bra upphandling. Tror regeringen verkligen att fjärrvärmebolagen kommer att se skatten på fjärrvärmesektorn som en bekräftelse på hur bra ni tycker att deras arbete är? Magdalena Andersson lyfte själv fram, och miljöministrar lyfter ofta fram, dessa bolag och att de har fört Sveriges miljöposition framåt. Om ni absolut ska höja skatter, gör det där det gör nytta, inte för att straffa dem som gör rätt!
Herr talman! Det är uppenbart att Cecilie Tenfjord-Toftby är teoretiskt intresserad av miljö och klimatfrågor. Men så fort det kommer till praktisk politik står hon och andra moderater i praktiken helt nakna. Man skär kraftigt i regeringens miljöbudget, och man vill sänka miljöstyrningen via skattesystemet. Cecilie Tenfjord-Toftby säger att utvecklingen går åt rätt håll. Men det beror ju på att vi har en koldioxidskatt. Det är därför man har ställt om. Det är tydligt att den här sektorn har haft en fantastisk utveckling sedan koldioxidskatten infördes. När det blir dyrare att använda fossila bränslen ställer bolagen om. Moderaterna vill gå åt andra hållet. De vill sänka koldioxidskatten. Det skulle minska trycket på omställning. När Moderaterna säger att de vill värna om fjärrvärmebolagen är det inte värna i form av att skärpa omställningen. Det handlar om att man vill sänka koldioxidskatten. Det är på det sättet Moderaterna vill värna om bolagen: genom att minska miljöstyrningen, vilket naturligtvis skulle leda till ökade utsläpp i Sverige. Det är inte en väg framåt. Det är inte på det sättet vi bygger ett modernt och klimatsmart samhälle. Med Moderaternas politik skulle vi backa in i framtiden, med mindre miljöstyrning men också mindre utgiftssatsningar på vårt klimat. År 2016 var det varmaste året någonsin. Men Moderaterna vill ingenting i miljöpolitiken.